Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att initiera lagändringar som ger Tullverket befogenheter att genomföra stickprovskontroller på utgående gods samt om jag avser att vidta andra åtgärder som hindrar de internationella stöldligorna att föra gods ur Sverige. Det är Polismyndigheten som, tillsammans med Åklagarmyndigheten, har det generella och övergripande ansvaret för brottsbekämpningen. Att bygga ut Polismyndigheten är ett av regeringens viktigaste uppdrag. Därför har vi under mandatperioden kraftigt ökat myndighetens anslag, startat två nya polisutbildningar, initierat en ny, snabbare antagningsprocess till utbildningen och arbetat för att öka attraktiviteten i polisyrket. De senaste årens ökning av nyexaminerade poliser har varit nödvändig för att ta igen det underskott av poliser som den tidigare borgerliga regeringen skapade när de skar ned på polisutbildningen. Målet är att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda 2024 än vad vi hade vid ingången av 2016. Vi har nu nått ungefär halvvägs, och under de kommande åren kommer flera tusen poliser att anställas runt om i landet. Det kommer att stärka arbetet med att bekämpa stöldligorna. Att se till att de brottsbekämpande myndigheterna har de verktyg som de behöver är ett annat viktigt uppdrag för regeringen. Därför har vi tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden. Utredningen ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att effektivisera brottsbekämpningen i sådana områden. Det kan bland annat handla om ändringar när det gäller möjligheten att bedriva kamerabevakning och befogenheten att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte. Utredningens förslag ska i första hand avse Polismyndigheten, men i den utsträckning det är motiverat får förslagen även gälla andra myndigheter, till exempel Tullverket. Uppdraget ska redovisas i september i år. Regeringen har dessutom inrättat ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet för att stötta de svenska brottsbekämpande myndigheterna i internationella kontakter. Det krävs en ständig dialog med ursprungsländer om lagstiftning, regelverk och praxis. Sverige samarbetar också aktivt med andra EU-medlemsstater för att komma åt de internationella brottsnätverken. Vår uppfattning är klar och tydlig: Kampen mot stöldligorna måste prioriteras i EU:s brottsbekämpande arbete. Regeringen är alltså fortsatt fast besluten att slå tillbaka mot de internationella stöldligorna och har bland annat i regleringsbreven för 2021 för Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen angett att myndigheterna ska redovisa hur den samverkan som etablerats efter det avslutade regeringsuppdraget rörande insatser mot utländska stöldligor har fortsatt att utvecklas. Förslagen i den promemoria som nyligen remitterades av Finansdepartementet innebär att Tullverket ges vissa befogenheter att ingripa när myndigheten i samband med en tullkontroll misstänker till exempel att stöldgods är på väg att föras ut ur landet. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv användning av samhällets samlade resurser. Enligt Tullverkets regleringsbrev för 2021 ska myndigheten dock även i fortsättningen prioritera att stoppa bland annat införsel av vapen, narkotika och sprängmedel. Därtill är, med hänsyn till den fria rörligheten för varor, slumpmässiga tullkontroller vid gräns mot ett annat EU-land inte tillåtet. Som jag meddelat tidigare bedömer jag att en allmän översyn av den lagstiftning som styr Tullverkets arbete och befogenheter, inklusive samarbetet med andra myndigheter, är motiverad, och förutsättningarna för en sådan översyn bereds därför för närvarande inom Regeringskansliet.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Det finns en föga smickrande metafor för Sverige som smörgåsbord för kriminella. Den är dessvärre sann. Internationella brottsligor lockas hit för att begå stölder då de vet att risken att bli upptäckt är liten samt att risken att bli dömd och straffad i princip är obefintlig. Om man mot förmodan skulle bli dömd är det straffrabatter, mängdrabatter och komfortabla fängelser som gäller. Detta är något som över huvud taget inte avskräcker en brottsling från, låt säga, Östeuropa. Dessa kriminella nätverk begår stölder för flera miljarder årligen. Enligt uppgifter från Polismyndigheten står internationella ligor för åtminstone 90 procent av bostadsinbrotten och 50 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer, jordbruksmaskiner, märkesvaror med mera. Dessutom orsakar de stora samhällsekonomiska förluster och mänskligt lidande som vida överstiger värdet på det stulna godset. Ministern säger i sitt svar att polisen har det övergripande ansvaret för bekämpningen av stöldligorna. Det är onekligen så, men att förhindra utförseln av stöldgodset från landet är minst lika viktigt. Det faktum att man kan lämna Sverige via någon av hamnarna med en släpvagn lastad med exempelvis stulna båtmotorer utan att riskera att bli stoppad och lagförd lockar brottslingar hit. Därför är Tullverkets roll och befogenheter av fundamental betydelse. Jag hade önskat att ministern, som är den högst ansvariga för Tullverket, läst upp en lång text - precis som ministern gjorde om polisen - om regeringens satsningar på just Tullverket: hur man tänker bygga ut myndigheten, hur mycket Tullverket kommer att få i ökade anslag och hur många nya tulltjänstemän som kommer att anställas. Jag vill också gärna höra om Tullverkets ökade befogenheter att stoppa stöldgods på väg ut ur landet. Det är faktiskt det som denna debatt handlar om. Ministern passar på att kritisera den borgerliga regeringen och berömma sin egen regering, bland annat för det ökade antalet poliser. Låt oss då syna hur många poliser som jobbar i yttre tjänst! Antalet poliser har faktiskt minskat från 9 226 år 2015 till 9 049 år 2019. Under samma tid har befolkningen ökat från 9,74 miljoner till 10,23 miljoner, vilket bidrar till minskning av polistätheten, som för övrigt är bland de lägsta i hela EU. Regeringens mål om 10 000 nya poliser till 2024 har av många experter bedömts som orealistiskt, bland annat för att kurserna genomförs med många tomma platser. I början av förra året stod 413 av 1 020 utbildningsplatser tomma. Vid vårterminens start i år stod var tredje plats på polisutbildningarna tom. Sedan krävs det att poliserna har bra löner och bra arbetsvillkor för att stanna kvar i yrket. I dag lämnar många polisen för att jobba inom försäkrings och säkerhetsbranscherna, så målet om 10 000 nya poliser är dessvärre bara fromma förhoppningar från regeringens sida.

Fru talman! Det är bra att få diskutera med en moderat om hur snabbt man bygger ut polisutbildningen och hur många nya poliser som kan anställas. Det var ju något annat som skedde under allianstiden. Vi kommer tillbaka till hur det var i Regeringskansliet 2014. På polisutbildningarna hade det inte alls fyllts på, utan det var ett stort underskott av poliser. Vi har varit tvungna att kraftigt bygga ut polisutbildningen för att kunna utbilda poliser i takt med att poliser går i pension men också i takt med att befolkningen växer. Det har varit ett väldigt ambitiöst arbete från regeringen. Vi har startat två nya polishögskolor, och det utexamineras nu poliser som kan börja i yrket. Jag delar helt Boriana Åbergs uppfattning att det är viktigt att polisyrket är attraktivt vad gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö. Här kan jag notera att de mycket kraftiga tillskott till Polismyndigheten som har skett under den här regeringens tid har lett till att det har anställts fler poliser men också till löneökning för poliserna, vilket naturligtvis är viktigt för attraktiviteten i yrket. Det är viktigt att vi pratar om poliserna, för det är ju polisens arbetsuppgift att jaga de internationella stöldligorna. Regeringen har också uppmanat Polismyndigheten att arbeta mer med detta genom det uppdrag som man har fått tillsammans med andra myndigheter att samverka för att stoppa stöldligorna. Jag delar helt Boriana Åbergs åsikter - de stölder som sker av båtmotorer, jordbruksmaskiner och annat skapar väldig oro, frustration och ekonomiska kostnader för de individer som drabbas och för Sverige som samhälle. Jag delar helt Boriana Åbergs ambition att se till att våra myndigheter gör mer på det här området. Det är därför vi bygger ut polisen. Det är därför vi har gett det särskilda uppdraget om ytterligare samverkan och bett om att ta vidare och utveckla denna samverkan. Det är också därför vi har en utredning som ska titta ytterligare på vilka åtgärder som regeringen kan vidta för att underlätta polisens arbete mot stöldligorna. Jag hör en del riksdagsledamöter som för fram åsikten att det här problemet skulle lösas genom att polisen och tullen på något sätt bytte arbetsuppgifter med varandra och genom att tullen gjorde mer av det som är polisens arbetsuppgifter. Men då är jag rädd att man tar lite väl lättvindigt på problemet. Det kommer inte att lösas genom att man byter arbetsuppgifter med varandra.
Fru talman! Jag tycker inte att det passar sig att skylla på den föregående regeringen. Det har gått sju år sedan Magdalena Andersson blev finansminister. Man kan säga att preskriptionstiden för föregångarens fel har gått ut. Därför föreslår jag att vi återgår till debatten om hur gods som redan blivit stulet utan att polisen kunnat förhindra det ska hindras att lämna landet. I sitt svar nämnde ministern promemorian med namnet Ändringar i smugglingslagen - Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott , som remitterades i höstas. Det är bra att förslaget slutligen kom fram, två år efter riksdagens tillkännagivande. Det som inte är bra är att remissinstanserna bedömer att förslaget inte är tillräckligt. I dag kan en tulltjänsteman som påträffar stöldgods inte stoppa detta från att föras ut ur landet. Man måste kontakta polisen, som oftast inte har tid att komma eftersom det någon annanstans pågår skjutningar eller sprängningar som måste prioriteras. Stöldligorna vet detta, så de kommer till hamnarna tätt före färjornas avgångar, då de vet att tulltjänstemännen inte kan hålla kvar vare sig dem eller stöldgodset. Med det nya förslaget får Tullverket befogenheter att hålla kvar misstänkta personer och misstänkt stöldgods, men bara om upptäckten sker under ordinarie tullkontroll. Som bekant görs ordinarie tullkontroller i princip bara vid införsel av gods. Av 25 000 tullkontroller vid gränsen 2019 avsåg bara 350 utförsel. Därför måste det ske en ändring av förslaget. Fru talman! Så här skriver Kustbevakningen i sitt remissvar: "Om Tullverket t.ex. ingriper mot ett rattfylleri enligt TKBR" - lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott - "så kommer Tullverket att sakna befogenheter att ingripa om den kontrollerade bilen . visar sig vara stulen eller medför . stöldgods." Fru talman! Om en tulltjänsteman stoppar en misstänkt rattfyllerist och ser att hon eller han färdas i en stulen bil fullproppad med stöldgods kan tulltjänstemannen inte ingripa. Så kan vi inte ha det. Tullverket skriver i sitt remissvar följande om förslaget: "Förslaget innebär inte heller någon ändring av myndighetens uppdrag och föranleder därför inte i sig Tullverket att utöka sina utförselkontroller." Så är vi då tillbaka på ruta noll. Det finns stöldgods som lämnar landet, men Tullverket kan inte utföra kontroller. Det har både Tullverket och Kustbevakningen genomskådat, liksom en massa andra remissinstanser som representerar bland annat Bil Sweden, Svensk Handel och olika jordbruksorganisationer. Alla är oroliga över denna pågående brottslighet och önskar att ministern och regeringen ska stoppa den.

Fru talman! Regeringen brinner av iver att stoppa de internationella stöldligorna. Det är därför som vi bygger ut polisen och ser till att polisen ska samverka bättre med andra myndigheter. Det är därför vi har en särskild utredning för att se vilka ytterligare verktyg som polisen kan behöva när den jobbar med gränsnära stölder. Därutöver har vi särskilt stöd när man ska jobba med andra länders myndigheter. Vi driver också i EU att internationella stölder behöver vara ett prioriterat arbete. Regeringen jobbar på bred front för att slå till mot stöldligorna med större kraft. Däremot tror vi inte att problemet löses genom att tullen tar över polisens arbetsuppgifter. Vi menar att vi behöver stärka polisen. Sedan har vi därutöver förstärkt tullen. Vi behöver också förstärka vår kontroll. Det vi har gjort med förslaget är helt korrekt, som remissinstanserna noterar. Det är inte så att vi nu menar att Tullverket ska utföra polisens arbetsuppgifter. Det var heller inte syftet. Däremot kommer vi åt problemet, som det har rapporterats om vid enstaka tillfällen tidigare, att tulltjänstemän har påträffat stöldgods. Sedan får de höra av sig till polisen, men polisen har inte hunnit dit. Då har tulltjänstemännen inte kunnat hålla kvar stöldgodset. Den problematiken löses med det här förslaget. Det är naturligtvis bra och riktigt. Däremot innebär förslaget inte att Tullverket tar över Polismyndighetens arbetsuppgifter. Det är heller inte regeringens mening att de ska byta arbetsuppgifter med varandra och att det per se är någonting som löser problematiken.
Fru talman! Det är positivt att ministern brinner för att stoppa brottsligorna. Därför hoppas jag att hon också är lyhörd för förslagen som vi har och som delas av de anställda inom tullen. Som det är nu saknar Tullverket erforderliga befogenheter. Det kan inte hjälpa polisen när den gör en husrannsakan. Det kan inte låta den låna en hund som söker narkotika. De arbetar nu i en helt ny tuff verklighet med internationell brottslighet. Vi kan inte låta dem styras av samma lagar som för 40-50 år sedan. Man måste anpassa sig till verkligheten. Ministern nämnde det särskilda sändebudet mot organiserad brottslighet. Det är en bra åtgärd. Håkan Jevrell är en väldigt skicklig diplomat. Jag hoppas att han blir mycket framgångsrik i sin gärning. När det gäller andra åtgärder som kan vara lättare att ordna eftersom de bara beror på regeringens välvilja handlar det om införandet av en lista över så kallade säkra länder. I flera år har justitie och migrationsministern lovat att sådana listor ska komma till stånd. Som det är nu kommer människor från Georgien och Ukraina hit och låtsas vara asylsökande. Under tiden som processen pågår hjälper de ligor från hemtrakterna att begå stölder. De gör spaningar och ägnar sig verkligen åt brott. Nu när listan kom var varken Ukraina eller Georgien med. Det måste ändras.

Fru talman! Jag uppskattar engagemanget i arbetet mot de internationella stöldligorna. Jag delar också Boriana Åbergs engagemang. Det är bra att det engagemanget finns och syns så tydligt i riksdagen. Däremot tror jag att det är en något förenklad lösning som Boriana Åberg och en del andra riksdagsledamöter kommer med. Jag tror inte att arbetsuppgiftsutbytet är det som löser problemet. Det behövs mer resurser. Jag vill inte bara ha mer resurser för att stoppa utförseln av godset. Jag vill inte att godset ska bli stulet till att börja med. Där är det viktigt att polisen arbetar brottsförebyggande så att vi kan stoppa stöldligorna innan de har begått sina brott. Här är det viktigt att understryka att Tullverket arbetar alltmer med underrättelsearbete för att på så sätt kunna använda samhällets resurser och skattebetalarnas pengar på allra mest effektiva sätt. Det är klart att det arbetet behöver fortsätta att bedrivas på det sättet. Tullverket har en väldigt viktig uppgift i att stoppa införsel av knark, vapen och sprängämnen. Det är ofta en grund till den organiserade brottsligheten vi har i Sverige. Jag är absolut inte beredd att tubba med att Tullverket behöver utföra de mycket viktiga arbetsuppgifterna. Vad gäller listan över säkra länder är jag mycket nöjd över att den listan nu finns. Vilka länder som är på listan är dock en fråga för Migrationsdomstolen. Där finns möjligheter att diskutera det med dem genom att kalla dem till riksdagens utskott.